Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att få till stånd likartade trafikbestämmelser och eliminera de hinder som i dag försvårar godstrafiken mellan Jämtland och Tröndelagen. För ungefär ett år sedan besvarade jag i första kammaren en fråga bettäffande trafikbestämmelserna i Norge och Sverige för väg E 75. Jag nämnde då att det i samband med vägens byggande år 1956 träffades en överenskommelse mellan svenska och norska vägmyndigheter om det axeltryck och den bruttovikt som skulle tillåtas på mellanriksvägen. Överenskommelsen gick i denna del ut på att vägen inom Norge skall upplåtas för trafik med samma bruttovikt som tillåts på delen inom Sverige. Jag kunde då också konstatera, att man på väg E 75 i Norge och Sverige kommit fram till i stort sett samma bestämmelser med undantag för att man i Norge tillåter högst 18 meters fordonslängd mot att vi här i Sverige som bekant tillåter fordon med upp till 24 meters längd. Beträffande de övriga vägarna mellan Jämtland och Tröndelagen — dessa vägar betecknas på svensk sida som länsvägar — har jag inhämtat, att det pågår ett samarbete mellan de berörda fylkena och länsstyrelsen i länet i syfte att även för dessa vägar få mera likartade bestämmelser för godstransporterna. Jag kan nämna, att man så sent som i mitten av november i år behandlade bl.a. denna fråga på ett möte i Trondheim.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. För näringslivets utveckling i mellersta Norrland får de isfria hamnarna vid Trondheimsfjorden med all sannolikhet stor betydelse i framtiden. Dessa utskeppningsställen ligger naturligt till. Det har framhållits bl.a. i de yttranden som såväl landstinget i Jämtlands län som länsstyrelsen där nu har avgivit över utredningen Vintersjöfart. Tyvärr motarbetas trafikutvecklingen av till synes ganska onödiga hinder, och det är absolut nödvändigt att dessa avskaffas. Det vidtas ju vissa åtgärder för att stimulera en utveckling av näringslivet i området, men samtidigt bibehålls — och uppbyggs — nya hinder. En sådan ordning är naturligtvis inte acceptabel. Med en sådan politik kan vi ej nå regional balans. När Storlienvägen byggdes gick Sverige in med betydande stöd till vägbyggandet på den norska sidan, och som kommunikationsministern här påpekar upprättades det ett avtal i januari 1956, vari fastställdes att de svenska bruttovikterna skulle gälla även på norsk sida. I detta avseende har inte avtalet infriats ännu 15 år efter dess upprättande. Min fråga är: Vad avser regeringen att göra för att påskynda en förändring av reglerna på den norska sidan? I juni i år har en utredningskommitté i Nord-Tröndelag fylke avlämnat sitt betänkande. Kommittén bestod av vägchefen i fylket, av fylkets transportchef samt av statens bilsakkunnige — således personer med gott kunnande om de norska vägarna. Kommittén har pekat på de olikheter i bestämmelserna som råder i dessa områden, och den hävdar att dessa skillnader måste avskaffas. Olikheterna gäller reglerna för dels bruttovikterna och de därmed sammanhängande fordonslängderna, dels fordonsbredderna på vissa vägar. Kommittén anser att dessa frågor för att kunna lösas måste tas upp på regeringsnivå, och det är anledningen till att jag här ställt min fråga till kommunikationsministern. Det är inte alls obekant för mig att det finns ett samarbete mellan länsstyrelsen i Jämtlands län och Nord-Tröndelag fylke, men eftersom den gjorda utredningen pekar på att frågan bör tas upp på regeringsnivå, hoppas jag att kommunikationsministern i det kompletterande svar som han lämnar på min fråga skall ge besked om vad regeringen avser att göra.

Herr talman! Det pågår, som jag sagt i svaret på herr Stjernströms fråga, ett samarbete om dessa frågor. Jag förutsätter naturligtvis att det både från svenskt och från norskt håll finns ett intresse av att få så likartade regler som över huvud taget är möjligt med hänsyn till den dagsaktuella situationen. Jag tror inte heller att man skall övervärdera skillnaderna alltför mycket. Det finns naturligtvis, som herr Stjernström påpekat, vissa skillnader men vi skall samtidigt komma ihåg att t.ex. de tillåtna bruttovikterna vid en fordonslängd av 18 m i Norge är 39 ton och i Sverige 41 ton. Det skiljer alltså i fråga om bruttovikterna bara 2 ton vid 18 m längd. Jag tar detta som ett enda exempel på att det inte heller i dag är så särskilt skarpa skillnader mellan vad som gäller på olika sidor om riksgränsen i dessa frågor. Men självfallet har vi på svensk sida — och jag förutsätter att man har det också på norsk sida — ett intresse av att få bestämmelserna helt likartade så fort som möjligt.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse kommunikationsministerns besked till mig att den svenska regeringen har ett intresse av att lösa dessa frågor. Jag hoppas då att det efter de 15 år som nu har gått inte kommer att dröja så många år ytterligare innan bestämmelserna utformas i enlighet med det ingångna avtalet. Man kan naturligtvis peka på det exempel som kommunikationsministern anförde. Men man kan också välja ett exempel som visar hur trafiken i området drabbas. I Norge tillåter man nämligen bara 18 m längd på fordonet medan man i Sverige tillåter 24 m längd, såsom det också står i svaret. Det innebär att man på den svenska sidan får frakta 51 ton och på den norska bara 42 ton, och det gör en väsentlig skillnad för befraktningen.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om jag vill medverka till ett definitivt avvisande av projektet Jaktviggen liksom till att skyndsammast möjligt avveckla projektet Viggen som helhet. Jag vill först göra några påpekanden med anledning av en del uppgifter som framförs i interpellationen. Herr Måbrink vill sålunda göra gällande att beslut om Viggen har undanhållits riksdagen. Som herr Måbrink själv anför nämndes projektet vid namn för riksdagen första gången i propositionen 108 år 1963, där en längre redogörelse lämnades. Bl. a. angavs i propositionen att huvudprestanda för flygplanet var fastlagda men att åtskilliga spörsmål inte fått sin definitiva lösning. Det rörde sig alltså då fortfarande om studier och utveckling. Något anskaffningsbeslut hade inte fattats 1963. Före 1963 hade redovisning rörande Viggenprojektet lämnats inför 1960 års och 1962 års försvarskommittéer. Den senare erhöll den 28 september 1962 en ingående föredragning om projektet. Denna kompletterades senare genom ytterligare en föredragning av försvarets forskningsanstalt. Kommittén enades den 22 november samma år om försvarsutgifternas storlek under en följande fyraårsperiod. Härvid hade kommittén beräknat vissa kostnader för utveckling av Viggen. De medel som före 1963 avsattes för studier m.m. av det flygplan som har blivit Viggen uppgick sammanlagt till 158 miljoner kronor och täcktes av de beställningsbemyndiganden som aktuella riksdagar lämnade Kungl. Maj:t. Till grund för vederbörande utskotts överväganden låg därvid särskilda redogörelser. 1963 års riksdag lämnade ett sammanlagt beställningsbemyndigande för flygmateriel om 1 400 miljoner kronor. Av dessa medel avsågs 131 miljoner kronor för fortsatt projektering av flygplanet. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade jag 1964 en särskild beredning med uppgift att fortlöpande följa upp projektets utveckling. På grundval av bl.a. denna berednings överväganden lämnades redogörelser inför riksdagen i bl.a. propositionerna 110 år 1965 och 110 år 1967. Riksdagen biföll i bägge fallen begärda bemyndiganden. Enligt min mening har riksdagen och offentlighet i övrigt getts en fullt tillfredsställande information om projektets utveckling. De totala kostnaderna för Viggen i attackoch spaningsversionerna kommer till och med innevarande budgetår att gå upp till ca 4,3 miljarder kronor i prisläge februari 1971. Sammanlagt beräknas dessa versioner komma att kosta 7,8 miljarder kronor i samma prisläge. Av dessa kostnader avser omkring 2 miljarder utvecklingskostnader. För inledande studier och projektarbeten på Jaktviggen har Kungl. Maj:t hittills ställt 156 miljoner kronor till försvarets materielverks disposition. Dessa medel täcks av bemyndiganden som riksdagen har lämnat. Något anskaffningsbeslut har som bekant inte fattats. Herr Måbrink anför att de sammanlagda kostnaderna för projektet skulle komma att gå upp till 30 miljarder kronor. Herr Måbrink räknar därvid in även de beräknade kostnaderna för drift och underhåll under flygplanens hela livslängd. Eftersom de totala kostnaderna beror av hur många flygplan som kan komma att beställas kan de självklart inte anges. Anskaffningskostnaderna torde dock komma att ligga under 15 miljarder kronor. I dag har beställningar lagts ut på 175 flygplan av attack-, spaningsoch skolversionerna. Dessa flygplan levereras för närvarande till flygvapnets förband. En avbeställning skulle innebära att vi inte skulle ha något funktionsdugligt attackoch spaningsflyg i slutet av 1970-talet samt medföra betydande avbeställningskostnader. Jag vill därför inte medverka till att denna leverans avbryts. Frågan om vilka krav som bör ställas på luftförsvaret under 1980-talet övervägs för närvarande av försvarsutredningen. Jag vill inte föregripa utredningens ställningstaganden genom att nu förklara mig villig att medverka till att avveckla Viggenprojektet. Sedan försvarsutredningen lämnat sitt betänkande kommer förslag i frågan att föreläggas riksdagen. Jag avser då att lämna en utförlig redogörelse. En sak som herr Måbrink tar upp i sin interpellation vill jag emellertid beröra, nämligen sysselsättningsaspekten. Jag kan instämma i herr Måbrinks syn att det väsentliga inte är att skapa sysselsättning utan att sysselsättningen dessutom skall vara meningsfull i det avseendet att det producerade är varor och tjänster som samhället och medborgarna har behov av. Eftersom svenska folket anser att vi behöver ett försvar är försvarsproduktion också meningsfull. Det torde också vara känt för herr Måbrink att snabba förändringar av produktionsinriktning skapar otrygga anställningsförhållanden. Sysselsättningspolitikens främsta mål är att skapa trygga förhållanden på arbetsplatserna varför man inte kan bortse från de sysselsättningsproblem som en avveckling av Viggenprojektet skulle medföra. Med hänvisning till vad jag anfört är mitt svar till herr Måbrink att jag

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Försvarsministern säger att han inte nu är beredd att diskutera det framtida Ang. Viggenluftförsvaret, och han åberopar försvarsutredningen och säger sig inte projektet vilja föregripa densamma. Efter vad jag kan förstå kommer denna utredning med sitt betänkande någon gång i början av nästa år, och jag kommer naturligt vis då att än en gång ta upp Viggenprojektet. Men det är ändå en hel del i interpellationssvaret som jag tänker kommentera. I min interpellation säger jag: ”Förberedelser och beslut om Viggen har undanhållits Sveriges folk och riksdag. Sålunda har en liten krets av personer i ledningen för storfinans, militärapparat och regeringen i intim samverkan med de borgerliga partierna drivit fram besluten om miljardprojektet Viggen.” Försvarsministern kommenterar detta med påståendet att så inte skulle vara fallet. Enligt statsrådets mening har riksdagen och offentligheten i övrigt getts en fullt tillfredsställande information om projektets utveckling. Låt mig ta upp den argumentering som ligger till grund för mitt konstaterande att en liten krets av människor drivit fram detta projekt. Försvarsministern säger att projektet nämndes första gången 1963 för riksdagens ledamöter. Men viktigt i detta sammanhang är ju vad som hände före 1963. 1958 fastställde flygförvaltningen och dåvarande ÖB de flygtekniska prestanda som skulle ligga till grund för SAAB:s utvecklingsarbete under 1960-talet. I oktober samma år bildades inom SAAB en projektgrupp, ansvarig för Viggenarbetet. I september 1961 undertecknade flygförvaltningen ett rullande ramavtal med SAAB i vilket företaget garanterades en kostnadsram för att under tre år bedriva forskning och utveckling av Viggen. Om detta informerades regeringen i efterhand. Det godkändes naturligtvis trots detta. I maj 1962 undertecknade flygförvaltningen ett avtal med ett amerikanskt bolag för tillverkning av Viggens motor. Regeringen underrättades även denna gång i efterhand. Men ytterligare ett USA-företag svarar för Viggens dataoch elektroniksystem. Denna amerikanska industri, Honeywell, är knuten till det amerikanska militärindustriella komplexet. Jag vill att försvarsministern kommenterar de uppgifter jag nu lämnat. Min bestämda uppfattning är att vad jag hittills sagt är tillräckliga argument för mitt konstaterande att projektet undanhållits riksdagens ledamöter och svenska folket. Men jag vill gå vidare. Inte ens 1963 lämnades riksdagen en fullständig information om Viggen. Det angavs exempelvis inte vad en fortsättning av projektet skulle kosta. Jag skall gå tillbaka ytterligare något till vad som hände före 1963. Försvarsministern säger att 158 miljoner kronor användes för Viggen och täcktes av beställningsbemyndiganden som aktuella riksdagar lämnat Kungl. Maj:t. Riksdagen lämnade 1963 ett sammanlagt beställningsbemyndigande för flygmateriel på 1 400 miljoner kronor. Av dessa medel avsågs 131 125 miljoner kronor för Viggen. Men ingenting nämndes om Viggen inför riksdagen. Detta dolde man genom att säga att pengarna avsåg flygmateriel. Först 1965 lämnades en fylligare redovisning, men då var också riksdagen ställd inför fullbordat faktum. Vad jag hittills sagt anser jag mycket väsentligt, därför att vi nu riskerar att samma ”myglande” bakom svenska folkets rygg upprepas. Ett nytt projekt har nu påbörjats — utvecklandet av jaktversionen av Viggen. Hittills har 156 miljoner kronor ställts till försvarets materielverks förfogande, detta trots att enligt försvarsministern något anskaffningsbeslut inte fattats. Frågan är då hur man kan lägga ner 156 miljoner kronor ur skattemedel på ett projekt där man ännu ej tagit ställning till frågan om det skall användas. Är det ändå inte så, herr försvarsminister, att beslut redan har fattats också om att Jaktviggen skall förverkligas — inte av riksdagen, men av den sittande försvarsutredningen? Om så är fallet, är då statsrådet beredd att stoppa den fortsatta projekteringen av Jaktviggen? Försvarsministern säger att han kan instämma med mig om att sysselsättningen skall vara meningsfull i det avseendet att det producerade är varor och tjänster som samhället och medborgarna har behov av. Därefter drar han den horribla slutsatsen att eftersom svenska folket anser att vi behöver ett försvar är försvarsproduktion också meningsfull. Jag tror också att svenska folket vill ha ett försvar, men frågan är ju vilken typ av försvar. Utformningen av detta har svenska folket aldrig fått vara med om att diskutera. Vilka är det som har fört den debatten? Ja, vad jag kan förstå är det en grupp militärstrateger, bestående av ett antal högre officerare samt några politiker inom borgerlighet och socialdemokrati. När började den debatten? Var det inte under det s.k. kalla krigets dagar i början av 1950-talet? Denna lilla snäva cirkel av personer fick eller tog sig fria händer att bygga upp olika hotbilder som skulle passa in så att enorma summor utan större protester kunde ställas till upprustarnas förfogande. Detta har sedan fått pågå trots att stora förändringar ägt rum i Europa. Men under de senaste åren har allt fler människor börjat reagera inför det ständigt ökande rustningsvansinnet i vårt land. Allt fler börjar ställa frågan: Är det verkligen officerarna som skall ha det dominerande inflytandet på utformningen av vårt lands försvarsoch säkerhetspolitik? Resonemanget om att en trovärdig neutralitet kräver ett starkt försvar anser jag har lett till fullständigt orimliga slutsatser. Vår tävlan med stormakterna om rustningskostnaderna måste i stället enligt min mening sätta vår neutralitet i tvivelsmål. Jag anser vidare att militärstrategernas ”fiffighet” att nu utesluta möjligheten av ett kärnvapenkrig vid en eventuell konflikt är en medveten och falsk propaganda. Att dessa militärstrateger enbart talar om krig med konventionella vapen är ju förståeligt med tanke på att svenska folket — tack vare kampanjen mot svenska atomvapen under 1950-talet — sagt nej till svenskt atomvapen. Alltmer pengar slussas in i den privata militära produktionsapparaten. Alltmer av forskningspengar avsätts för militär forskning. Låt mig ta några siffror. Militär forskning kostar årligen ungefär 400 miljoner kronor. När däremot naturvårdsverket begärde 17 miljoner kronor för miljövårdsforskning erhöll man endast 12 miljoner kronor. För fredsoch konfliktforskning anslås 4 miljoner kronor. Denna lilla summa är i och för sig förståelig. Det kan ju inte vara bra för militärstrategerna att det kommer till offentligheten hur konflikter och krig uppstår. Till sist tar försvarsministern upp sysselsättningsfrågan. Denna är ju för övrigt ett kärt skrämselvapen som används av storfinans, politiker och militärer varje gång som det nuvarande försvaret ifrågasätts. Frågan är: Skall en meningslös och vanvettig militärproduktion upprätthållas enbart för att sysselsättningsproblem skulle uppstå vid en avveckling av Viggen? Sysselsättningsargumentet är inte med sanningen överensstämmande. Om jag håller mig till enbart projektet Viggen, så konstaterar jag att det är storfinansen som ser flera miljarder försvinna av skattebetalarnas pengar om projektet slopas.

Försvarsministern har sagt att han inte i nuvarande läge är beredd att slopa projektet Viggen. Jag vill därför sluta med att ställa ytterligare en fråga till försvarsministern. Enligt vissa uppgifter har SAAB påbörjat ett nytt flygplansprojekt med benämningen Flygplan 80. Är denna uppgift riktig?

Herr talman! På en punkt tror jag att det är ganska meningslöst att tillmötesgå herr Måbrink, och det är i fråga om en diskussion om försvarets innehåll — vilka vapensystem vi skall ha, hur starkt försvaret skall vara och militärstrategiska och militärpolitiska frågor. Jag tror att herr Måbrink och jag kan vänta med den debatten. Ett faktum är ju att vi där har olika meningar och att riksdagen nästan enhälligt har ställt sig bakom den mening som jag har företrätt. Det har kommit till uttryck i de beslut som hittills har fattats, och det har också lett till att vi har flygplansprojektet Viggen i gång. Jag skall i stället inrikta mig på att med några ord förklara vad som hände före 1963, då Viggen hade blivit Viggen, dvs. att detta flygplan, som hade projekterats och studerats, hade fått namnet Viggen. Före hösten 1962 fanns namnet inte. Det var helt andra beteckningar på de projekt och de studier som pågick inom försvaret beträffande ett lämpligt flygplan som skulle ersätta Lansen och så småningom eventuellt även Draken. Herr Måbrink inser själv hur riksdagen har blivit informerad. I sin interpellation säger han att det är regeringen och de icke-kommunistiska partierna som har haft dessa informationer, och det är alldeles riktigt. När vi har under arbete olika hemliga studier och projekt av vapensystem — det må gälla flygplan, robotar eller armévapen — går det till så att vi begär bemyndigande av riksdagen att få pengar till detta projekteringsarbete.

För inhämtande av närmare uppgifter torde därför få hänvisas till de handlingar som i vanlig ordning kommer att tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott.” Jag kan nöja mig med den formuleringen. Om herr Måbrink sedan tittar efter i propositionerna 1958:110, 1959:1, 1960:1, 1961:1, 1962:1 och 1963:108, så kommer herr Måbrink att finna precis samma formulering. Den innebär att riksdagen ställer medel till Kungl. Maj:ts förfogande för projekteringsarbete och studier av olika vapen av hemlig natur, där man inte vill för andra stater tala om vilka olika projekt vi håller på med. Men vederbörande riksdagsutskott — i det här fallet har det varit statsutskottet — har fått dessa uppgifter sig redovisade och har fått ta ställning till dem. Att kommunisterna inte var med i statsutskottet och dess första avdelning är förklaringen till att herr Måbrink kan hänvisa till att bara socialdemokraterna, regeringen och de borgerliga partierna haft kännedom om detta. Jag vill gärna meddela att på motsvarande sätt arbetas det för närvarande med andra projekt inom försvaret, som under projekteringsarbete eller studier inte ges offentlighet, medan däremot försvarsutskottet får möjlighet att ta del av vad de pengar skall användas till som beviljas på förslag av utskottet. Med andra ord: Så länge det är fråga om projekteringsarbete kan vapensystem komma fram på detta sätt. Därmed har man icke tagit ställning till frågan om man skall fullfölja konstruktionen och anskaffa planen; det är alltid en öppen fråga i riksdagen.

Herr Måbrink frågade mig — och det har naturligtvis aktuell anknytning — om vi utöver Viggen nu håller på att på samma sätt projektera ett plan som skall komma efter Viggen, och på det kan jag svara att det gör vi inte. Det som har skett är att materielverket har fått, jag tror beloppet är 1 miljon kronor till förfogande för studier av kommande flygplan. Det är en ganska naturlig sak att vi försöker bedriva sådana studier, men det är icke nu fråga om ett nytt projekt. Skulle det bli fråga om ett sådant, kommer riksdagen att kopplas in.

Så är inte fallet. Jag har varit försvarsminister under hela den period som Viggenprojektet varit på gång, och jag har från början varit inkopplad på projektet. Naturligtvis var regeringen underrättad om flygförvaltningens ramavtal med SAAB — vi var inom regeringen inkopplade på det.

Det är många år sedan denna sak var föremål för behandling i riksdagen.

Men vi har ju ansett att vi behöver Måndagen den ett flygförsvar, och vi har under de senaste årens utredningar kommit till 13 december 1971 att i det bör också ingå attackplan och jaktplan. För närvarande Ang. Viggensysselsätter projektet Viggen mellan 6 000 och 7 000 anställda. Självklart projektet skulle ett omedelbart avbrytande av Viggen få vådliga konsekvenser för de anställda, och det är ju genom riksdagsbeslut garanterat att så icke skall ske; det finns dock en planering på det här området. Vad Jaktviggen beträffar, så är den icke beslutad. Vi har sysselsättning på verkstadsgolvet med de nu beslutade attackoch spaningsversionerna fram till mitten på 1970-talet. Vad vi diskuterar ur sysselsättningssynpunkt när det gäller Jaktviggen — om man håller sig till verkstadsgolvet — är förhållandena efter 1975. På utvecklingssidan gäller det förhållandena under 1972. I början av januari nästa år får vi försvarsutredningens bedömning av hur luftförsvaret skall se ut under 1980 och 1990-talen, då ett eventuellt svenskt jaktflyg skall ersätta det nuvarande jaktplanet Draken. Vi får nog vänta till dess försvarsutredningen offentligen har sagt sin mening.
Herr talman! Det är ju mycket finurligt att använda hemligstämpeln när det gäller försvaret. På det sättet kan man driva igenom sådana projekt som Viggen. Men försvarsoch säkerhetspolitik är ju inte enbart militära hemligheter, utan i det begreppet ingår också en stor mängd andra frågor. Jag hävdar därför alltjämt att man här har fifflat fram miljardprojektet Viggen bakom riksdagens och svenska folkets rygg. Försvarsministern passade sig mycket noga för att beröra de två amerikanska företag som kopplats in på Viggenprojektet.

Och hur rimmar det med neutraliteten? Är det försvarsministern som har givit dem tillåtelse att göra detta? Dessutom gjordes tydligen också dessa kontrakt upp på smygvägar. Enligt de uppgifter som jag har kunnat inhämta i publikationer och på annat sätt blev även i det fallet regeringen och försvarsministern informerade i efterhand. Man hade t.o.m. skrivit under avtal som stipulerade, att om leveransen inte kom till stånd, så skulle svenska staten och de svenska skattebetalarna bli skadeståndsskyldiga med enorma belopp. Jag påstår alltjämt att hela tiden har lämnats oriktiga uppgifter, som inte har något som helst med säkerhetspolitiska aspekter att göra. När man exempelvis skulle tala om vad planet kostar i tillverkning lämnades det felaktiga uppgifter vid tre fyra olika tillfällen, och jag anser att de uppgifterna lämnades medvetet felaktiga för att riksdagen skulle ta Viggenprojektet. Man började med att säga att planet skulle kosta 4 eller S miljoner kronor per styck, sedan ändrade man sig och sade att det skulle kosta 6 eller 7 miljoner. En tid efteråt ändrade man sig igen och 129 sade att det skulle komma att kosta 7 eller 8 miljoner, och nu är planet uppe i en kostnad på 15—20 miljoner kronor per styck. Det är på det sättet man har agerat hela tiden i denna affär. Men nu finns det en stor opinion som reagerar mot denna vansinniga satsning på projektet Viggen. Jag nämner här siffran 30 miljarder, ty det är vad projektet kommer att kosta innan det är färdigt. Då räknar jag också in Jaktviggen. Man har redan slängt ut 156 miljoner kronor på Jaktviggen. Det är ingen tvekan om att man kommer att förverkliga också det projektet — sådana uppgifter har lämnats i exempelvis press, radio och TV.

Jag kommer tillbaka till informationen. Det är inte bara riksdagens ledamöter som blivit åsidosatta — de har som sagt hela tiden ställts inför fullbordat faktum — utan också människorna ute i samhället. När man frågar t.ex. socialdemokratiska partifunktionärer, som ändå borde ha någon vetskap om projektet, så finner man att de inte har en aning om exempelvis kostnaderna för Viggen. Det är väl ändå ett bevis för hur man smusslat med informationen — inte ens till era egna har den nått. Det finns en opinion, sade jag, som kräver att Viggen, i första hand Jaktviggen, skall slopas. Exempelvis SSU har gått ut mycket hårt med det kravet i ”Sänk försvarskostnaderna!” i serien Utblick. Jag ser att en av statssekreterarna sitter här i kammaren och ruskar på huvudet. Men i den här boken sägs det klart att man måste slopa Jaktviggen. Det heter: ”SSU:s försvarskommitté anser att det är ekonomiskt och militärt oförsvarbart att utveckla jaktversionen av flygplan JA 37 . Sverige bör i stället fortsätta tillverkningen av det väsentligt billigare flygplanet J 35 .” Jag vill fortsätta och ställa frågor om den här beslutsprocessen. Enligt de uppgifter jag har fått har man släppt in en tyskfödd forskare, till vilken man lämnat ut hela Viggenprojektet. Jag tror att hans namn är Dörfer. Han intervjuades nyligen om Viggen i ett TV-program där försvarsminister Andersson också medverkade. Honom lät man ta delav alla dessa för svenska folket och för Sveriges riksdagsledamöter så hemliga handlingar. Vem gav honom tillstånd till det?

Herr talman! Forskaren Dörfer, som herr Måbrink berörde, är svensk medborgare, och jag har givit honom och även andra forskare tillstånd att ta del av vissa hemliga uppgifter om Viggen. Han är anställd i statstjänst och är som sagt svensk medborgare. Herr Måbrink frågade — jag tar frågorna i samma ordning som herr Måbrink ställde dem — vem det är som har medgivit att amerikanska företag fått medverka i Viggenprojektet. Det har jag gjort. Det finns även andra utländska företag som bidrar med vissa delar i detta komplicerade vapensystem. Om vi själva skulle ha utvecklat alla detaljerna i Viggen, skulle slutsummorna ha blivit väsentligt högre. Amerikanska företag, ja, de förser Sverige med t.ex. robotar. Vi köper dem där. Vi köper robotar i England, vi köper robotar i Frankrike, vi köper vapensystem överallt där vi har möjlighet att göra det utan att dessa köp förbinds med några villkor ifrån vederbörande länders sida. Sverige skulle icke kunna ha ett så modernt försvar som vi har, om vi inte i vissa anskaffningar har kunnat falla tillbaka på ett utvecklingsarbete i andra länder, där vi har sluppit vara med och betala utvecklingskostnaderna. Vi är i det fallet intresserade av förbindelser med stater både i öst och i väst. Det väsentliga för oss är att när vi försöker att skaffa det bästa till billigaste pris vi inte får några villkor behäftade med köpet, och det har vi inte, inte ett enda.

Herr Måbrink skall veta att alternativet till Viggen är ju ett helt utländskt flygplan. Vad man diskuterar — det kan jag väl säga — inom försvarsutredningen, inom försvarsdepartementet och inom våra staber är ju att om man inte får ett jaktplan som vi håller på att projektera och konstruera, vad skall vi då ha för ett annat jaktplan? Vi studerar därför alla tänkbara alternativ som finns i andra länder, och vi har inhämtat uppgifter från andra länder och vi har inhämtat kostnadsuppgifter också från andra länder. Vi vet därför att oavsett om vi köper ett färdigt plan i stället för Viggen eller skaffar oss rätten att inom landet på licens tillverka ett jaktplan blir kostnaderna i varje fall inte lägre än de beräknade kostnaderna för en eventuell jaktversion av Viggen. När vi talar om de kostnaderna, måste vi hålla i minnet att, när talen verkar mycket stora, beror det på att det vi talar om är kostnader under en tidsperiod på minst 25 å 30 år.

Det behövde vi inte göra då och hade inte en tanke på att göra det därför att det rörde sig om tre olika plantyper. Nu när vi har fått ett enhetsflygplan, som är ett sammanhållet projekt, måste vi arbeta med den totala kostnaden, men vi skall inte glömma bort att det rör sig om en tidsperiod av 25 å 30 år. Det är riktigt att flygplanen har blivit dyrare. Det gäller inte bara Viggen utan även Draken, som fortfarande är i produktion även om den produktionen står inför sin avslutning. Allmänt kan sägas att flygplan i dag kostar ungefär sju gånger så mycket per styck som för 15 å 20 år sedan. Det är ett internationellt tal som jag använder, och det passar också för Sverige. Fördyringen sammanhänger med den teknologiska utvecklingen och framför allt med den elektronik, som har utvecklats under den här tiden och som har tillförts flygplanen och förbättrat deras användningsmöjligheter och deras prestanda i olika avseenden. Vi har naturligtvis inte — för då vore det meningslöst att hålla på att själva försöka göra flygplan — kunnat avstå att följa med i den teknologiska utvecklingen. Vi har tvingats att följa med och därmed fått högre kostnader per flygplan. Men då är att märka att de kostnader, som blivit högre för flygplanen men gjort dessa flygplan så mycket bättre, i sin tur har lett till att antalet flygplan har nedgått. Det gäller också internationellt. Man skaffar inte i dag så många flygplan i varje serie som man gjorde för 20 år sedan. Det gör inte vi heller. Antalet är väsentligt lägre, och flygvapnet — om man räknar flygvapnets omfattning i antal flygplan — nedgår kraftigt. Riksdagen har under de senaste åren av den anledningen beslutat lägga ned flera flygflottiljer, och jag håller på att undersöka vilka ytterligare flygflottiljer, dvs. fredsförband, som skall upphöra med hänsyn till att även kommande jaktplan kommer att tillföras flygvapnet i ett lägre antal än vad som är fallet nu med t.ex. Draken. Vi har inte lämnat några som helst felaktiga uppgifter till allmänhet eller riksdag. Vad herr Måbrink kan anklaga väljarna för — i så fall är det väljarna — är att de inte har sett till att herr Måbrinks parti vid den tidpunkt, då dessa beslut fattades, hade en sådan storlek och styrka att det kunde bli representerat i statsutskottet. Hade kommunisterna haft en parlamentarisk ställning då, som hade medgivit dem att sitta i statsutskottet, skulle herr Måbrinks parti också från början ha varit informerat om de studier av olika framtida flygplanstyper som då pågick. 1957, 1958 och 1959 gällde det sannerligen inte Viggen, utan man diskuterade flera typer av flygplan, som bar helt andra beteckningar. Först 1962 ledde diskussionerna fram till beslutet att vi skulle välja enhetsflygplanstypen och inte någon av de andra under ett antal år diskuterade typerna. Att detta hålls hemligt för allmänheten under den tid projektering och studier pågår är ganska självklart; så sker i varje land. Men först när man har bestämt sig för att man enligt dessa planer kan göra ett flygplan och att man vågar gå till riksdagen med förslaget för att få ett beslut fattat, offentliggör vi projektet. Så har det alltid gått till, och så kommer det att gå till i fortsättningen också. Det finns ingen möjlighet att förfara på annat sätt så länge studier och projektering pågår och man inte är säker på vad dessa studier och denna projektering kan leda till. Sedan till frågan vad folk vet om Viggen. Ja, man har t.o.m. klagat på att inte heller riksdagsmännen vet någonting. Men vi kan, herr talman, från regeringens sida knappast göra mer än att presentera projekten såsom de blev presenterade framför allt vid 1964 och 1965 års riksdagar. Det var debatter i kamrarna då. Visserligen blev det inga långa debatter, utan man var tämligen enig om förslaget. Sedan är det naturligtvis vars och ens ensak om man vill ta reda på detta, eftersom det är offentligt. Jag kan också säga till herr Måbrink att jag inte känner till det s.k. motståndet mot Jaktviggen. Tvärtom är jag utsatt för en ständig press från alla möjliga håll för att vi skall fatta beslut om att anskaffa Nr 146 Jaktviggen. Det är klart att sysselsättningsaspekterna spelar en viktig roll Måndagen den och att fackförbund, fackföreningar, tjänstemannaföreningar, tjänste 13 december 1971 mannaförbund, kommuner osv. gör uppvaktningar, men sysselsättnings=== 4 aspekterna bör vi inte ta hänsyn till i detta fall, herr Måbrink. Från dessa håll kommer man inte och kräver att vi skall avbryta arbetet med Jaktviggen, och någon annan opinion är jag inte pressad av. Jag kan tala om för herr Måbrink att det citat han läste upp ur en SSU-skrift var riktigt, men jag lade märke till att herr Måbrink inte har följt utvecklingen. Det papper han läste ur har varit ute på remiss till SSU-organisationerna i landet, och därefter fastställde SSU — för ungefär en vecka sedan — ett försvarspolitiskt program, som jag fick i min hand också för en vecka sedan. Där tar man icke upp dessa synpunkter, utan detta har utgått ur det, som nu är ett fastställt försvarspolitiskt program.
Herr talman! Jag tycker att försvarsministern gör häpnadsväckande kullerbyttor när han står och talar om sekretessbestämmelserna. Vi kunde inte tala om Viggenprojektet för svenska folket eller för riksdagens ledamöter, sade han. Men vad man kunde var att ge USA, och därmed NATO, hela inblicken i projektet Viggen. Hur kunde man göra det, när man samtidigt deklarerade en neutralitetspolitik, där man alltså inte är bunden till någon av de försvarspakter som finns? Hur kunde man göra på det sättet? Vad gäller försvarsdebatten hävdar jag fortfarande att det är just genom de s.k. försvarskommittéerna som man har kvävt den politiska debatten när det gäller försvaret och den inriktning det skall ha. Ett fåtal socialdemokrater och ett fåtal borgerliga har suttit och fört den debatten sinsemellan inom, som jag sade, en snäv cirkel. När det sedan gäller sysselsättningen har jag också deklarerat att den är betydelsefull, men vad jag anser är att man måste göra prioriteringen så, att projektet Viggen slopas och att man i stället skapar en meningsfull sysselsättning för människorna i det här landet. Jag vill ta upp en annan sak. FN presenterade i början på 1960-talet en skrift som heter Avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser. Den har mycket litet berörts av massmedia i debatten i detta land. Men man visar i denna skrift, att det alls inte skulle vara några större svårigheter att ändra om en militär produktion till civil produktion. Jag kan ta England som exempel. När denna skrift publicerades, sade man där: Vi kan ställa om produktionen från militär till civil på ungefär fem månader. Jag tror inte att en omställning skulle vålla några större svårigheter i vårt land heller. Försvarsministern utgår från att den nuvarande upprustningen skall fortgå, att vi varje år skall förbruka 6,5 miljarder och litet till. Han anser att vi måste hänga med. Detta visar hur fången även försvarsministern är i det gamla vanliga resonemanget om att vi måste ha ett starkt försvar. Därför måste vi också följa med när det gäller flygplansutvecklingen; planen måste bli dyrare och dyrare. Men det går också att föra ett annat resonemang i fråga om försvarsoch säkerhetspolitiken. Men det vill man inte. Försvarsministern säger nu 133 att vi skall avvakta vad försvarsutredningen kommer med. Ja, vi skall återkomma då, så kanske vi får tillfälle att i denna kammare föra en säkerhetsdebatt med en annan inriktning än den debatt som hittills förts inom en snäv cirkel,
Herr talman! Jag medger att det nu blivit ganska svårt för mig att avstå från att gå in på den säkerhetsdebatt som herr Måbrink vill att vi skall föra om varför vi måste ha ett försvar och om vad det skall användas till. Men jag tror ändå att det är klokt att vänta.

När Förenta nationerna frågat oss om våra problem i samband med en sådan omställning, har vi varje år noggrant redogjort för hur många arbetare som sysslar med vapenproduktion, hur många vi har anställda i försvarets tjänst och vilka problem som skulle uppstå i händelse av en nedrustning. Men detta är förfrågningar avsedda att ligga till grund för de nedrustningsdiskussioner som pågår i Genéve och inom Förenta nationerna. Än så länge finns dock inga sådana avtal. Tvärtom är läget sådant att det fortfarande rustas ute i världen, och Sverige håller ett försvar av ungefär samma storlek som det vi haft under de senaste åren. I detta måste även ingå ett luftförsvar, vilket ryms inom de ramar som vi varit överens om. Herr Måbrink säger att vi under en viss tid inte kunde ge det svenska folket informationer, medan vi samtidigt lämnade ut hela projektet till amerikanerna. Detta är en ren osanning. Amerikanerna har aldrig fått detta projekt utlämnat. I fråga om vissa komponenter i Viggen, som gäller motorn och vissa elektroniska system, har vi av de amerikanska myndigheterna fått tillstånd att söka kontakt med olika företag i Amerika, vilka arbetar med och även säljer sådana komponenter till många andra länder. Det är en sak. Att lämna ut hela systemet till ett annat land är en annan sak, och det har vi inte gjort. Det borde herr Måbrink begripa. Anledningen till att vi håller våra projektstudier hemliga är att varken NATO-stater eller Warszawapaktsstater skall få någon inblick i vad det är för moderna kommande vapensystem som vi arbetar med. I det fallet är alla stater lika hemlighetsfulla. På den kommersiella marknaden i flera länder finns det emellertid att köpa komponenter som skall ingå i ett vapensystem, och därvid har vi kunnat välja mellan engelska, franska och amerikanska,

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat mig om jag anser det tillfredsställande att statens järnvägar ställer skolskjutsuppdrag som villkor för bibehållande av reguljär trafik. För SJ:s busstrafik gäller i princip att verksamheten skall ge kostnadstäckning. För att kunna upprätthålla linjetrafik med buss i relationer där trafikunderlaget är svagt kan SJ därför vara beroende dels av statliga och kommunala bidrag, dels av sådana extraintäkter som verket kan erhålla genom försäljning av speciella transporttjänster, t.ex. skolskjutsningar. Det kan utan tvivel få olyckliga konsekvenser, om ett redan svagt trafikunderlag splittras på flera företag genom att en kommun, med hänvisning till den ofta kortsiktiga vinst ett lägre skolskjutsanbud ger, medverkar till att omöjliggöra för det i området redan etablerade linjetrafikföretaget att åstadkomma en tillfredsställande samlad transportförsörjning. En sådan splittring av trafikunderlaget kan då innebära att linjetrafiken måste begränsas eller i ytterlighetsfallet läggas ner, såvida inte kommunen anser sig kunna lämna bidrag till täckning av underskottet. Om trafikunderlaget är så svagt, att det under alla förhållanden motiverar bidrag från kommunen, kan en samordning av trafikuppgifterna bidra till att reducera det underskott som måste täckas.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

Låt mig kommentera svaret med att säga att jag i och för sig inte har några invändningar att göra emot de fakta som kommunikationsministern där erinrar om. Det är fråga om ganska självklara förhållanden som påverkar SJ:s situation, men tyvärr får dessa fakta mycket underliga konsekvenser. Jag skulle vara utomordentligt tillfredsställd med svaret, om herr statsrådet i någon följande replik ville förklara sig beredd att medverka till att den konkreta utövningen av denna praxis bleve annorlunda, för den har onekligen mycket tråkiga konsekvenser. I svaret sägs först att SJ i princip bör kunna ställa krav på kostnadstäckning och att man därför kan vara beroende av statliga eller kommunala bidrag. Det är ingenting att invända mot det. Men hur skall det gå till? Skall det innebära att SJ kan ha rätt att lämna direktiv till en kommun utan att kommunen har minsta möjlighet till insyn i vad som menas med kostnadstäckning i det aktuella fallet? Skall de kommunala myndigheterna inte ha minsta möjlighet att medverka vid planläggning och rent av vid rationalisering av trafiken inom området? Det är väl ändå inte meningen att SJ utan vidare skall kunna dirigera det hela? Jag tänker exempelvis på det fall som jag har angivit i min interpellation, där det rent av är så att kommunen via skolbudgeten skall subventionera SJ:s trafik. Jag vill mot den bakgrunden säga att SJ givetvis i ett visst sammanhang kan vara beroende av bidrag, men enligt min mening är det absolut felaktigt att det skall vara bidrag som är finansierade med proportionell skatt. Sedan heter det i svaret att SJ måste ha rätt att genom speciella transporttjänster kunna få extraintäkter. Det är inte något att invända mot det heller. Men skall man kunna ta in extraintäkter genom överpris på tjänster som kommunen inte har möjlighet att få insyn i hur mycket det innebär? Det sägs vidare att ett redan svagt trafikunderlag inte bör splittras på flera olika företag. Det tycker jag är en ganska knepig formulering. Det kan väl ändå inte innebära att statsrådet menar att det inte får vara tal om att något annat företag än SJ svarar för trafikservicen i ett område?

Detta är ju ingen ny företeelse, och jag tror att statsrådet är väl medveten om att en hel del sådana här underliga saker händer och att det inte heller behöver vara några delade meningar om att man från regeringens sida är beredd att medverka till att dessa konstigheter rättas till. Jag skulle till sist vilja säga att jag hoppas att man med det allra snaraste kunde få fram ett resultat från bussbidragsutredningen. Själv har jag principiellt ingenting emot att diskutera en omprövning av det riksdagsbeslut som ligger till grund för den nuvarande trafikpolitiken, och jag skulle vara beredd att medverka till de subventioner och det stöd som kan vara socialt motiverade för trafikförsörjningen. Men den nuvarande ordningen med provisorier, dellösningar och slumpartade kommunala bidrag — delvis över skolbudgeten — måste ju vara principiellt felaktiga.

Herr talman! En sund trafikekonomi bygger på den förutsättningen att så många trafikuppgifter som möjligt inom ett område utförs med så få fordon som möjligt. Föreligger den situationen att behov finns av både linjetrafik och skolbarnsskjutsar, kan en uppsplittring av trafikunderlaget mellan ett linjetrafikföretag och en skolskjutsentreprenör få olyckliga konsekvenser. Den vinst som kommunen anser sig kunna göra genom att anta ett lägre anbud än det som linjetrafikföretaget lämnar uppvägs ofta av den negativa effekten av att krav ställs på kommunala bidrag till linjetrafiken Nr 146 av ungefär samma omfattning som det iokningsoldrag skolskjutsningen Måndagen den skulle ha givit. Kommunen har då försatt sig i den situationen att 13 december 1971 antingen få den reguljära trafikförsörjningen försämrad genom inskränk= — — — ningar i busslinjetrafiken eller behöva betala både till linjetrafikföretaget = Ång. statens och till skolskjutsentreprenören. järnvägars Det är sålunda enligt min mening väsentligt att man inom kommuskolskjutsnerna strävar efter att utnyttja den befintliga bussparken på effektivaste Uppdrag sätt. På grund av att antalet barn som transporteras med skolskjuts i regel är större än antalet vuxna passagerare blir skolskjutsåtagandet dimensionerande både för hur stora och hur många fordon som ett företag kan sätta in i trafik. Om herr Larsson i Borrby har någon annan mening om det jag nu har sagt är det intressant, och i så fall tycker jag att vi skall diskutera det. Herr Larsson i Borrby argumenterar från den utgångspunkten att det skall finnas kostnadstäckning för trafikverksamheten. Det resonemanget accepterar herr Larsson. Men i samma mening glider han över till att åtminstone indirekt underkänna sitt eget godkännande av att kostnadstäckning bör föreligga.

Herr Larsson i Borrby konkretiserar detta resonemang så pass långt att han säger att kommunen, om nu SJ skulle behöva båda trafikkategorierna, rimligtvis bör få insyn i SJ:s lönsamhetskalkyler för att kunna se hur SJ driver sin busstrafik.

Man måste bygga när man skall planera för en kommunal trafikförsörjning på ett förtroendefullt samarbete mellan kommunerna och entreprenören — det må sedan vara SJ eller någon annan — för att nå fram till ett godtagbart resultat. Sedan säger herr Larsson att det finns en knepig formulering i mitt svar. Det knepiga skulle ligga i att man på något vis bara skulle skydda SJ, när det gäller sådana här ting. Nej, inte alls! På många håll är SJ entreprenör, men på många håll är också privata bussföretag detta. Det har ingen betydelse i det här sammanhanget, utan det viktiga är — och jag hoppas att det är vad herr Larsson i Borrby är ute efter — att kommunerna både beträffande sin skolskjutsverksamhet och sin linjetrafik i övrigt får en rimlig lösning. Slutligen vill jag bara ställa en fråga, som det kan vara intressant att få höra herr Larssons i Borrby synpunkt på.

Är det herr Larssons i Borrby uppfattning att sådana 137 meningsyttringar som att statens järnvägar inte skulle ha formell och även reell rätt, att begära bidrag till olönsam busstrafik skulle vara riktiga?

Herr talman! Herr kommunikationsministern har frågat mig om en lång rad saker. Jag skulle först vilja säga att jag inte har gett mig in i den här diskussionen och ställt den här interpellationen för att på något sätt försöka verka mer sakkunnig än de är som handlägger dessa frågor. Jag har inte heller velat påstå att jag angriper frågan från den vinkeln. Därför anser jag att det egentligen inte finns anledning till den irritation som jag tyckte mig märka hos statsrådet och som jag tror är onödig i detta sammanhang.

Jag utgår från att det är de som beräknar vad som är lönsamt eller inte, vad som är möjligt att göra när det gäller kostnadstäckning och vad som bör läggas i begreppet kostnadstäckning; det är nämligen ett mycket svårtytt begrepp. Statsrådet frågar mig om jag är beredd att gå med på att SJ har samma insyn i kommunens planläggning och affärer som jag redan har önskat att kommunen skall ha visavi SJ. Ja, givetvis! Jag utgår naturligtvis från att det skall vara som statsrådet säger ett förtroendefullt samarbete. Annars klarar man inte upp detta. Men jag tror inte att jag behöver särskilt understryka vad statsrådet redan måste känna till, nämligen att det inte är särskilt lätt för kommunala förtroendemän att komma till tals med SJ, än mindre att få till stånd ett resonemang om någon form av insyn eller om vad begreppet kostnadstäckning kan innebära. Det är det som gör att man reagerar.

Jag skulle vara den förste att glädjas om jag hade fel i detta, men tyvärr händer det då och då sådant. Det var ytterligare en principiellt viktig fråga som statsrådet ställde. Han frågade om jag skulle vara motståndare till kommunala eller statliga subventioner åt SJ. Nej, ingalunda! För det första — och det har jag redan sagt tidigare — är jag vän av statliga subventioner eftersom de skall betalas av progressiv skatt och inte av proportionell, och för det andra kan jag möjligen också tänka mig att man skall ha en form av kommunal subvention. Men då skall man kalla saker och ting med deras rätta namn, och SJ skall anhålla om de bidrag och de anslag som man önskar. Man skall inte mygla in dem genom lock och pock via skolbudgeten. Statsrådet måste väl hålla med om att det är en tokig ordning, och han har ju heller aldrig i sitt svar sagt att de förhållanden som råder är tillfredsställande.

Herr talman! Jag vill bara säga några få ord med anledning av herr Larssons i Borrby senaste inlägg. I de allra flesta fall i vårt land råder ett förtroendefullt samarbete mellan statens järnvägar och kommunerna. Man träffar avtal om trafiken utan några större svårigheter, åtminstone inte större än att man behåller problemen för sig själva i kommunerna och hos SJ. Men så finns det ett antal områden runt om i landet — och inget ont sagt om dem, ty det kan vara besvärligt att klara ut dessa ting — där man som herr Larsson i Borrby sade i sitt senaste inlägg gärna använder uttryck av typen att SJ myglar och över huvud taget går till väga på ett sätt som för tanken till någonting mycket mystiskt. Detta var väl anledningen till att herr Larsson i Borrby nu själv tog detta ord i sin mun. Jag har velat säga detta eftersom man annars, när man lyssnade till herr Larsson i Borrby, skulle kunna få den uppfattningen att det skulle vara fråga om någonting allmängiltigt över hela landet. Det är det inte. SJ går inte in och dikterar villkor eller myglar på det sätt som herr Larsson i Borrby vill göra gällande, alldenstund kommunerna enligt kommunallagen själva bestämmer vem de vill ha till entreprenör. Herr Larsson i Borrby bör veta att SJ inte myglar sig in någonstans om kommunen inte vill det. Kommunen är suverän att besluta i dessa frågor. Herr Larsson i Borrby erkänner att det skall finnas kostnadstäckning — jag konstaterar det med tillfredsställelse. Man kan nämligen lätt få den uppfattningen om man bara hör den diskussion som vi nu har fört, att det skulle vara litet si och så med respekten för SJ:s kostnadstäckningsaspekt. Sedan tar herr Larsson i Borrby upp det förhållandet att SJ har överklagat enskilda bussföretags ansökningar om koncession. Ja, om herr Larsson visste hur ofta det går även i den andra riktningen. Man kan naturligtvis inte begära — och jag gör det inte heller — att herr Larsson skall veta vilken mängd av sådana beslut som passerar revy ända upp till Kungl. Maj:ts kansli. Men jag kan försäkra herr Larsson att det inte alls är ovanligt att enskilda linjeföretag och bussföretag överklagar framställningar från SJ. Därför faller även det argumentet att SJ skulle vara en mycket större bov i dramat än enskilda bussföretag. Jag vill tro att herr Larsson har samma grunduppfattning som jag har givit uttryck för i mitt svar, nämligen att detta är en svår fråga och att man från alla håll och kanter måste vara medveten om det när man håller överläggningar. Det slutliga och för allmänheten viktiga målet är dock en tillfredsställande trafikförsörjning. Mot det målet skall vi alla sträva utan onödiga sidoblickar och misstankar. Dels går det i annat fall mycket långsammare att nå ett förhandlingsresultat, dels förgiftar ett sådant arbetssätt på sikt atmosfären.
Herr talman! Jag skall bara helt kort säga att jag inte har avsett att använda ordet mygla — jag har sagt att SJ har ställt ultimatum, har ställt krav och hotat. Inte heller har jag påstått att fall sådana som det som jag har redovisat i interpellationen är generellt förekommande, men de har förekommit på en del platser i landet. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att det finns en del områden där det tyvärr inte går att tala med SJ. Då talar man med chefen för kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Trots allt vad som har sagts i den tidigare diskussionen återkommer herr Larsson i Borrby med, skall vi säga den allmänna beskyllningen att det är statens järnvägar som bör tas i örat här, och det bör statsrådet göra. Någon annan, menar herr Larsson i Borrby, behöver man inte säga några tillrättavisande ord åt. Jag beklagar den inställningen och kan bara konstatera, herr talman, att vi åtminstone inte av den här diskussionen har vunnit det som jag trodde var syftet med herr Larssons i Borrby interpellation, nämligen att klara ut hur det egentligen förhåller sig.

Ang. järnvägs Herr Magnusson i Kristinehamn har i en interpellation frågat mig, om nedläggelserna, jag med anledning av vårriksdagens trafikpolitiska beslut är beredd att 2. m. framlägga förslag syftande till en betydande höjning av anslaget till ersättning för s.k. olönsam trafik samt om jag vill medverka till en precisering i fråga om ansvaret när det gäller utbetalande av sådan ersättning i en för kommunerna gynnsam riktning. Herr talman! Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Vad först beträffar herr Olssons fråga om den trafikpolitiska delegationen vill jag erinra om att regeringen genom beslut den 7 september 1971 förordnat, att delegationen — utöver tidigare meddelat uppdrag — skall handha de uppgifter som i trafikutskottets betänkande ansetts i fortsättningen böra ankomma på delegationen. I anslutning till andra av herr Olsson och herr Magnusson ställda frågor vill jag erinra om att regeringen genom beslut den 15 oktober 1971 uppdragit åt samtliga länsstyrelser att för respektive län upprätta en regional trafikplan. Planeringsarbetet — som siktar till att sådana trafikplaner skall vara utarbetade före den 1 oktober 1974 — skall bedrivas i anslutning till trafikplaneringsutredningens försöksverksamhet och enligt anvisningar som successivt kommer att lämnas på grundval av förslag från utredningen. Jag har i anslutning till detta uppdrag uttalat, att regeringen — i avvaktan på resultatet av trafikplaneringsarbetet — kommer att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av ytterligare järnvägslinjer. I fråga om kostnaderna för det trafiksvaga nätet vill jag erinra om att detta nät för närvarande omfattar mer än hälften av den totala bansträckningen i landet. För att täcka underskottet i denna del av SJ:s rörelse anvisas som bekant medel över ett särskilt anslag, som i statsverkspropositionen för innevarande budgetår upptagits med ca 260 miljoner kronor. Härutöver må nämnas att regeringen föreslagit riksdagen att för innevarande budgetår ställa ytterligare 40 miljoner kronor till förfogande på tilläggsstat. Det statliga bidraget till det trafiksvaga nätet är sålunda betydande. I vilken takt kostnaderna i fortsättningen kommer att stiga blir givetvis beroende av — förutom löneoch prisutvecklingen — den takt i vilken nätet kan behöva anpassas till ändrade trafikförutsättningar. Jag har nyss konstaterat, att en viss återhållsamhet kommer att iakttas under de närmaste åren i anslutning till det pågående trafikplaneringsarbetet. För det fall man på sikt skulle underlåta att vidta av trafikutvecklingen motiverade anpassningar skulle medelsbehovet öka i stark takt och på ett sätt som inte skulle vara försvarbart från samhällsekonomisk synpunkt. I slutet av 1970-talet skulle man sannolikt vara uppe i belopp av storleksordningen 600 miljoner kronor. Vad slutligen angår frågan om kommunala bidrag till olönsam busstrafik vill jag — liksom jag gjort ett antal gånger tidigare — framhålla följande. 141 Kommunal bidragsgivning till olönsam busslinjetrafik förekommer sedan flera år vid sidan av den statliga bidragsgivningen. Den omfattar såväl privata och kommunala som statliga trafikföretag. Kommunerna har befogenhet att lämna sådana bidrag inom ramen för den kommunala kompetensen enligt 3 § kommunallagen. Den samverkan mellan stat och kommun i fråga om det ekonomiska ansvaret för olönsam trafikförsörjning som efter hand utvecklats har i många fall lett till både billiga och rationella trafiklösningar. Att av principiella skäl utestänga SJ eller andra statliga trafikföretag från möjligheten att med kommunal bidragsgivning ombesörja sådan trafik, som kommunerna själva vill behålla eller anordna, skulle kunna få den effekten att trafikförsörjningen blev jämförelsevis svagare och mindre ändamålsenligt anordnad. Eftersom kommunerna själva kan avväga bidragens storlek mot den önskade trafikens omfattning och kostnaderna härför samt träffa de överenskommelser som man finner påkallade, utgör kommunerna aktiva parter när det gäller att praktiskt påverka trafikens utformning med hänsyn till kommunens bästa. Det ter sig därför rimligt att statliga — i lika mån som privata och kommunala trafikföretag — kan begära och mottaga kommunala bidrag för olönsam busstrafik. I fråga om det särskilda anslaget till olönsam busstrafik kan jag för närvarande — under pågående budgetarbete — inte uttala mig om med vilket belopp detta anslag lämpligen bör anvisas för nästa budgetår.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Även om det formella svaret här i kammaren lät vänta på sig i två månader gav ju kommunikationsministern ett svar i sak på interpellationens andra fråga redan samma dag som den framställdes, nämligen när han offentliggjorde planerna på en regional trafikplanering. Statsrådet har i dag upprepat vad som då sades. Jag skall, herr talman, i mitt inlägg koncentrera mig på detta svar. Regeringen har alltså uppdragit åt länsstyrelserna att för sina respektive län upprätta en regional trafikplan. Planerna skall vara klara före oktober 1974. De ännu inte utfärdade anvisningarna till utredarna kommer successivt att lämnas på grundval av den försöksverksamhet som trafikplaneringsutredningen bedriver i Norrbottens och Östergötlands län. Detta arbete kan under vissa förutsättningar bli utgångspunkten för en ny och kraftfull politik på det transportpolitiska området. Men då gäller det att inte under tiden som arbetet pågår rycka undan grunden för framtida åtgärder. Vad hjälper det med ett bra utredningsresultat om tre år, om SJ-döden under tiden får fortsätta, om järnvägsnätet ytterligare glesas ut och rälsen rivs upp? Vi känner alltför väl till hur järnvägspolitiken under senare år har varit de svikna förväntningarnas politik, hur den har lett till besvikelser och ibland resignation framför allt i glesbygderna. SJ har utvecklats från ”hela folkets järnväg” till de stora tätorternas järnväg, som lämnat efter sig ett kommunikationsproletariat i de glesare befolkade delarna av landet, där människor bor som har varit olönsamma ur SJ:s snäva synvinkel. Medan SJ medvetet har anpassat sig till de betalningskraftigas te passagerarna, som reser mellan de största tätorterna, har man glömt avfolkningsområdenas människor. Politiken har lett till nya klassklyftor mellan befolkningsgrupper. Och när SJ för över trafik från järnväg till landsvägsbuss öppnar företaget dessutom en möjlighet att kräva bidrag till trafiken av redan fattiga kommuner. Att norrländska länsavdelningen av Kommunförbundet i skrivelse till kommunikationsministern reagerat mot denna politik är verkligen förståeligt. Kostnader som SJ i lönsamhetens namn inte vill bära utan vältrar över på andra, exempelvis kommunerna, måste ju trots allt betalas. Om kommunerna inte orkar betala, så försvinner inte kostnaderna; de drabbade människorna får betala i form av välfärdsförluster. De här människorna frågar sig naturligtvis: Vart tog 1963 års löfte om en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar vägen? Är den nya utredningen ett medvetet första steg mot en varaktig förbättring för de fattiga regionernas människor? Vågar glesbygdskommunernas människor äntligen börja hoppas på att deras kamp för arbetstillfällen, service och social trygghet skall främjas och inte motarbetas genom trafikpolitiken? Vågar man nu tro att trafikpolitiken kommer att inlemmas i socialoch regionpolitiken, att statens ena hand i fortsättningen kommer att veta vad den andra gör, att samhället kommer att se till att trafikpolitiken hjälper och inte stjälper? Frågan är: Ger kommunikationsministerns pressmeddelande den 14 oktober och hans svar till mig här i dag tillräcklig grund för sådana förhoppningar? En sak kan man i varje fall med glädje konstatera: kommunikationsministern har tagit ett bra initiativ — han har startat den regionala trafikplaneringen. Och det visar att man i kanslihuset — till sist — har tagit intryck av kritiken och erkänt att man för närvarande saknar fullgott underlag för beslut om t.ex. järnvägsnedläggelserna. Det är bra! Samtidigt måste vi erkänna att vi vet väldigt litet om vilka direktiv och anvisningar man skall arbeta efter inom länsstyrelserna när jobbet börjar. Hur kommer man t.ex. att definiera lokal trafik, som kommunerna skall ha ansvaret för, och hur kommer begreppet regional trafik att tolkas, dvs. den trafik som staten skall ha ansvaret för? Beträffande den definitionsfrågan finns ett illavarslande tecken i kommunikationsministerns kommuniké från den 14 oktober. Det rör Gotland som ju är både län och kommun i ett. Jag citerar: ”I fråga om Gotland bör den regionala planeringen i första hand inriktas på att samordna trafiken på ön — för vilken Gotlands kommun har ett primärt ansvar — med de regionala transporterna till fastlandet. Länsstyrelsen bör härvid kunna genom vägledande anvisningar till kommunen medverka till att klarlägga olika lämpliga förutsättningar för det kommunala arbetet på en lokal trafikförsörjningsplan.” Innebär detta att trafiken inom Gotlands län en gång för alla definieras som lokal trafik och därmed ligger utanför statens ansvar? Skall detta skattetyngda län ensamt ta ansvaret för sin inre trafikförsörjning i fortsättningen? Vidare vet vi inte närmare hur utredningens syfte i stort kommer att formuleras. Innan vi vet svaret på dessa och andra frågor kan naturligtvis inget slutgiltigt omdöme ges om det regionala trafikplanearbetets inriktning. Men på en brännande fråga bör kommunikationsministern i dag kunna ge besked: Vad kommer att hända med de trafiksvaga järnvägarna under tiden som utredningen arbetar? Kommer kommunikationsministern att ge de hundratusentals människor som i dag knyter förhoppningar till den aviserade utredningen besked att regeringen kommer att förhindra ytterligare nedläggningar och inskränkningar av järnvägstrafik mot berörda kommuners vilja åtminstone till dess att beslutsunderlaget finns, dvs. fram till dess att utredningen är klar 1974? I sitt svar säger kommunikationsministern bara att ”regeringen — i avvaktan på resultatet av trafikplaneringsarbetet — kommer att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av ytterligare järnvägslinjer”. Vad betyder viss återhållsamhet? Återhållsamhet i förhållande till vad? Återhållsamhet i förhållande till tidigare nedläggningstakt? Återhållsamhet i förhållande till SJ:s propåer om nedläggningsbemyndiganden? Detta är, vilket kommunikationsministern inte kan vara okunnig om, en kautschukformulering. En precisering är nödvändig! I de bygder som hittills drabbats av nedläggning och inskränkning av trafiken på järnvägarna minns man de vackra formuleringarna från 1963 års riksdagsbeslut om trafikpolitiken, där det underströks att målet för trafikpolitiken var att skapa en för landets olika delar tillfredsställande trafikförsörjning. Vem kunde då tro att den vackra målsättningen skulle leda till att regeringen de följande åren, 1964—1969, skulle lägga ned persontrafiken på 57 banor med över 2 000 bankilometer? För dem som eventuellt låter sig imponeras av kommunikationsministerns försäkran om viss återhållsamhet i nedläggningarna vill jag påminna om att riksdagen senast den 13 maj i år uttalat att stor försiktighet måste iakttas beträffande nedläggningarna. När kommunikationsministern försöker precisera sin hållning tar han alltså ett steg tillbaka i förhållande till vad riksdagen vid flera tillfällen har uttalat. Det finns med andra ord all anledning att kräva kommunikationsministern och regeringen på ett klart besked, ty regeringen kan ju inte sakna en linje i den här frågan. Vad det gäller är ju bara att dra bort förhänget från den politiken och offentliggöra avsikterna. Är kommunikationsministern på regeringens vägnar beredd att gå med på folkpartikravet att inte lägga ned en meter järnväg till mot berörda kommuners vilja förrän trafikplaneringsutredningen tar fram beslutsunderlag för den framtida trafikpolitiken? Min tredje fråga gällde huruvida kommunikationsministern är beredd att biträda förslaget att inga ytterligare krav får ställas på kommunerna om bidrag till s.k. olönsam trafik förrän ansvarsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun för den kollektiva trafiken är tillfredsställande löst. Härtill vill jag foga ett par kommentarer: 1. Det framgår av kommunikationsministerns pressmeddelande att dessa frågor också kommer att behandlas i det regionala trafikplanearbetet. 2. Vi vet att en relativt blygsam del av statsbidragen till SJ går till s.k. olönsam busstrafik. Vi vet att bidraget är begränsat till ett maximibelopp på 2:50 per vagnmil och begränsat till en dubbeltur per dag. Till skillnad från statens bidrag till olönsam järnvägstrafik utgår inte ett statligt bidrag till olönsam busstrafik som på något sätt täcker de verkliga underskotten. Många kommuner tvingas därför satsa betydande belopp i subventioner till busstrafik för att ge sina innevånare ett minimum av transportservice. Enligt vissa uppgifter ger landets kommuner sammanlagt omkring 100 miljoner i årliga kommunala bidrag till olönsam busstrafik. Därutöver finns vissa både statliga och kommunala specialbidrag till särskilda ändamål, t.ex. till skolskjutsar och handikapptransporter. Kommunerna belastas alltså redan nu hårt av utgifter för kollektivtrafiken. Utvecklingen har varit den att SJ i ökad utsträckning för över den regionala trafiken på bussar, och när den trafiken har upprätthållits några år går SJ till kommunerna och ställer ultimatum: antingen skall de fattiga kommunerna skaka fram bidrag eller också drar SJ in trafiken. Mot denna bakgrund förefaller kommunikationsministerns svar på min fråga nästan cyniskt.

Men inte ens statsrådet Norlings begåvning i vad gäller förskönande omskrivningar av verkligheten kan dölja den kniven-på-strupen-taktik som en stark statlig förhandlingspartner i ett mycket stort antal fall använder mot de fattiga kommunerna. Är det inte rimligt, herr kommunikationsminister, att i avvaktan på den dialog som statsrådet säger sig vilja öppna med kommunerna inom ramen för den statliga trafikplaneringsutredningen hindra SJ att ställa fler till förhandlingar hjälpligt maskerade diktat till kommunerna om ytterligare bidrag till busstrafiken? Slutligen några ord rörande statsrådet svar på min fjärde fråga om kostnadsberäkningarna för bibehållen järnvägstrafik i framtiden. Kommunikationsministern uppger att dessa kostnader vid 1970-talets slut skulle vara uppe i 600 miljoner kronor. Det måste vara angeläget att en sådan beräkning inte begränsas till de statsfinansiella konsekvenserna på kort sikt utan också belyser alternativa kostnader på längre sikt. Och dessa alternativa kostnader för väginvesteringar, fordonsinvesteringar, olycksrisker osv. kommer kanske att gå upp till en miljard. Då frågar jag följande: 1. I vad mån har i de beräkningar som ligger till grund för statsrådets uppgifter hänsyn tagits till de samhällsekonomiska kostnaderna? 2. Delar statsrådet min uppfattning att största öppenhet är av vikt för den fortsatta trafikpolitiska debatten, och är statsrådet i så fall beredd att öppet redovisa beräkningsgrunderna för beloppet 600 miljoner kronor?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det är väl inget tvivel om att det som av allmänhet och järn vägspersonal uppfattats som mest positivt i regeringens uppdrag till länsstyrelserna beträffande regional trafikplanering är beskedet att regeringen fram till 1974, när uppdraget skall vara genomfört, kommer att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av trafiksvaga bandelar. Det är lätt att konstatera att frågan om nedläggning av delar av det svenska järnvägsnätet följs med stor uppmärksamhet av allmänheten. Inte minst har den senaste tidens debatt om SJ och dess taxepolitik och i det sammanhanget järnvägarnas framtid över huvud taget spelat en stor roll därvidlag. Löftet om viss återhållsamhet har alltså, som jag har upplevt det, blivit det som mest uppmärksammats i förslaget om regional trafikplanering. I min interpellation har jag erinrat om att det i det av vårriksdagen fattade trafikpolitiska beslutet sagts att stor försiktighet bör iakttas vid nedläggandet av trafiksvaga bandelar. Vidare har riksdagen framhållit att nedläggningsfrågor inte får bedömas enbart från järnvägsekonomisk synpunkt utan skall avgöras med beaktande också av olika sociala och näringspolitiska aspekter. Riksdagen har också erinrat om att försörjningen med kollektivtrafik måste hållas på en tillfredsställande nivå. Det i 1963 års trafikbeslut fastslagna kostnadsansvaret för de olika trafikgrenarna och dess tillämpning har också diskuterats flitigt under senare tid. Speciellt har uppmärksamheten riktats på frågan huruvida bilismen klarar sitt kostnadsansvar eller inte.

Av andra har ännu högre belopp — upp till 7 miljarder — nämnts i detta sammanhang. I vilket fall som helst tycks det nu vara vedertaget att anse att bilismen inte klarar sitt kostnadsansvar. För egen del är jag kritisk mot de bärande principerna i 1963 års trafikbeslut och därmed också många gånger mot diskussionerna om kostnadsansvaret som sådant. Det är väl beträffande bilismen också så att den utan tvivel har en stor funktion att fylla i vårt samhällsliv: bilen är ju, speciellt i glesbygderna, en källa till glädje och förströelse för många människor, för att inte tala om alla dem som behöver bilen för sina resor till och från arbetet. Jag finner det av den anledningen svårt att tala om ett generellt utkrävande av ett kostnadsansvar för bilismen. Jag tror att man måste nyansera frågeställningen och bedöma bilen och dess funktion och de kostnader den skall stå för med utgångspunkt i graden av den samhällsnytta den gör. Trots de här anförda synpunkterna finner jag det ganska klart att kollektivtrafiken, inte minst den spårbundna, missgynnas i förhållande till bilismen. Det är för övrigt en synpunkt som framförts vid olika tillfällen, inte minst av SJ:s ledning. De argument som från det hållet anförs går närmast ut på att om SJ:s läge skall förbättras, så bör kostnadsansvaret för bilismen strikt tillämpas. Dessutom har man nu från SJ:s sida i olika sammanhang starkt tryckt på att man nödgas upprätthålla trafiken på en för stor del av det s.k. trafiksvaga nätet. Men man säger att vill riksdagen ge större anslag till bedrivande av olönsam trafik, har man naturligtvis ingenting emot att upprätthålla en sådan. Frågor som berör nedläggning av trafiksvaga bandelar har diskuterats åtskilliga gånger här i riksdagen, och jag skall inte dra upp någon ny diskussion om konkreta nedläggningsfall. Däremot tycker jag det är angeläget att påvisa att de här frågorna inte är likgiltiga för allmänheten. Det har väl för övrigt med all önskvärd tydlighet framgått av de reaktioner nedläggningsförslagen framkallat. Den 1 juli 1971 var inte mindre än 4 745 km järnväg under undersökning för nedläggning — för 290 km härav förelåg redan nedläggningsbeslut. Ytterligare 870 km var upptagna i SJ:s undersökningsplan men undersökningen var ännu ej påbörjad. Härutöver utgör ytterligare 2 442 km det trafiksvaga nätet. Det är alltså inte några små frågor det handlar om. Det är väl faktiskt så att frågor om järnvägars vara eller icke vara berör stora delar av vårt land. Många kommuners och samhällens intressen är berörda. Man pekar ofta på att en indragning av den aktuella järnvägen kommer att få negativa konsekvenser för bygdens framtid. Nu har ju, som jag har påpekat förut, riksdagen uttalat sig för stor försiktighet vid nedläggandet av järnvägar och i riktlinjerna för trafik planeringen har som sagt talats om återhållsamhet fram till 1974. Detta bör enligt min mening i konsekvensens namn också följas av beslut i riksdagen om högre anslag till olönsam järnvägstrafik.

Denna debatt borde då också sättas in i perspektivet kollektivtrafik kontra privatbilism i framtiden. Den andra frågan i min interpellation gäller busstrafiken. Det har ju ordats ganska mycket om den redan under interpellationsstunden, men jag skall anföra några ord i alla fall. Det gäller närmast de bidrag den måste ha för att kunna upprätthålla olönsam trafik, ibland i form av s.k. ersättningstrafik. Det tycks vara så att busstrafiken på många håll är i trångmål. Kommunerna får ofta subventionera stadsbusstrafik och det förefaller bli allt vanligare att de också ställs inför krav på subventionering av landsbygdsoch glesbygdstrafik. Enligt statistik anförd av transportnämn den är det underskott bussbolagen redovisar för den olönsamma landsbygdstrafiken följande, uppdelat med ungefär lika stora summor på statliga och privata bussbolag. 1968 var underskottet 49,8 miljoner kronor, 1969 56 miljoner kronor och 1970 67 miljoner kronor. De ökande kraven på kommunerna från bussbolagen har medfört att Kommunförbundet under våren 1971 gått ut med ett cirkulär i vilket man anmodar sina medlemmar att upprätta trafikförsörjningsplaner. I avvaktan på dessa planer bör, enligt Kommunförbundet, ytterligare kommunala driftbidrag till statliga eller enskilda trafikföretag endast i undantagsfall utgå. Kommunikationsministern tycks anse att den här frågan väl ofta varit på tapeten här i riksdagen, men det har kanske sina skäl. Det är ju angeläget att kollektivtrafiken kan bibehållas, och det lyckligaste vore ju om den också kunde utvecklas. Men kommunerna, som i regel tidigare har stora ekonomiska svårigheter, ställs ofta inför mycket svåra problem om man skall klara finansieringen av de underskott som uppstår på kollektivtrafiken. Det kan ju nämnas att 1969 utgjorde de kommunala bidragen till stadsbusstrafik sammanlagt omkring 45 miljoner kronor. När nu kommunerna reagerar mot de krav som ställs från SJ och andra trafikföretag på kommunala bidrag tycker jag ändå man borde ha en viss förståelse för detta. Det är angeläget, tycker jag, att man kan finna former för att öka de statliga bidragen också till olönsam busstrafik och därvid bör särskilt understrykas bidragen till den s.k. ersättningstrafiken, detta därför att när det gäller ersättningstrafik så har den ju anvisats människor som ersättning för nedlagda andra trafikmedel och de bör då kunna räkna med att den kommer att bestå en rimlig tid. Det statliga bidraget — som är, som sagts, 2:50 kronor per vagnmil för en dubbeltur per dag och linje — tycks emellertid vara helt otillräckligt som garanti för en stabil drift. Enligt ett uttalande, som jag läste helt nyligen, av en representant från SJ vid en debatt i Umeå motsvarar det statliga bidraget i dag ungefär 10—15 procent av kostnaderna för en vagnmil, vilket man menade var mycket för litet för att klara en glesbygdstrafik. När trafikutskottet i våras behandlade motioner om en höjning av de statliga bidragen till olönsam busstrafik, vilka för närvarande belöper sig till en summa av 12 miljoner kronor per år, anfördes i debatten att bussbidragsutredningen beräknar komma med förslag i ärendet under nästkommande år. Själv hade jag då den uppfattningen att man borde avvakta utredningens förslag då detta beräknades ligga så pass nära i tiden. Trots detta skulle jag nu vilja säga att om det inte finns möjligheter att utifrån utredningens arbete nu finna någon anvisning om på vilket sätt bussbidraget skall förbättras hoppas jag och finner det mycket angeläget att det går att nå fram till ett förslag i den riktningen i nästa års stat. Kommunikationsministern tycks inte vilja medverka till en precisering av ansvaret för ersättning till olönsam trafik i en för kommunerna gynnsam riktning. Formuleringar i interpellationssvaret tyder tvärtom på att kommunikationsministern finner de nuvarande förhållandena vara tillfredsställande, och det har också kommunikationsministern redovisat tidigare här i debatten. Jag vill nog för min del slutligen understryka att enligt min uppfattning kommunerna på många håll i landet upplever behovet av en sådan precisering väldigt starkt.

Fru talman! Vi upplever runt om i landet en utpräglad oro över trafikutvecklingen. De interpellationer som nu behandlas kan också ses som ett eko av hur man känner det ute i landet på den här punkten. Många från regionalpolitisk synpunkt känsliga områden hotas av järnvägsnedläggelser, och det är uppenbart att orter vid nedläggningshotade bandelar inte upplever någon större stimulans till utveckling under sådana förhållanden. För närvarande är nära 120 mil järnväg föremål för nedläggningsbeslut eller ingår i SJ:s undersökningsplan för omprövning av den fortsatta trafiken. Samtidigt läggs allt större ansvar och kostnader på kommunerna för upprätthållande av busstrafiken såväl lokalt som regionalt. Vidare står frågan om innebörden i begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning” alltmer i fokus. Det märkliga är att det kravet, som utgjorde en av hörnpelarna i 1963 års trafikpolitiska beslut, ännu inte fått en adekvat definition. Oron kan sägas ha fångats upp av kommunikationsministern genom tillsättandet av en landsomfattande transportplaneringsutredning, som också åberopas i svaret på dessa interpellationer. Dessutom har riksdagen hemställt om utvidgat mandat för trafikpolitiska delegationen att såsom trafikpolitiskt organ utvärdera och följa upp de trafikpolitiska åtgärderna och aktivt medverka i en samordning av pågående utredningsarbete inom trafikområdet. Allt detta låter i och för sig utomordentligt bra, men avsaknaden av från statsrådets sida upprättade direktiv skapar i sin tur viss oro, inte minst inom transportnäringen. Som exempel kan nämnas vad som anfördes i pressmeddelande den 14 oktober angående regionala trafikplaneringsutredningen. Det sades där att genom planeringen räknar statsrådet med att få fram underlag för bl.a. transportlösningar, som bygger på ett lämpligt samspel mellan olika trafikmedel. Det låter riktigt och i och för sig kanske oskyldigt. Men avser statsrådet att dessa lösningar skall ansluta sig till 1963 års trafikpolitiska beslut, eller kan man även inläsa möjligheter till mera tvångsstyrda samspel trafikmedel emellan? Vidare inställer sig frågan om övriga utredningars agerande under det allmänna utredningsarbetets gång. Kommer t.ex. bussbidragsutredningen att fullfölja sitt arbete och framlägga sina förslag i vanlig ordning eller kommer den utredningen att tills vidare sopas under mattan? Det var några frågor som berör direktiven — eller bristen på direktiv — när det gäller trafikplaneringsutredningen. Inte heller för trafikpolitiska delegationen har direktiven preciserats. Trafikutskottets betänkande har av Kungl. Maj:t lagts som grund för anvisningar. Enligt min uppfattning är det rätt ofullständigt, eftersom där inte preciserats vad som ankommer på Kungl. Maj:t och vilka områden som trafikpolitiska delegationen skall arbeta med. En intressant punkt i trafikutskottets betänkande är att det från trafikpolitisk synpunkt bedöms angeläget att begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning” närmare konkretiseras och att det är en central uppgift för trafikplaneringsutredningen att lösa detta i nära samverkan med den trafikpolitiska delegationen. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern hur denna samverkan kan ske utan att man i något läge kommer i kontakt med frågan om nedläggning av bandelar. Det ankommer visserligen på Kungl. Maj:t att efter framställning från statens järnvägar besluta om nedläggning av trafiksvaga bandelar, men i den här nya situationen, då återhållsamhet skall iakttas i avvaktan på trafikplaneringens resultat, föreställer jag mig att regioners behov av järnvägstransporter naturligen kommer in i bilden. Det måste väl innebära att även trafikpolitiska delegationen berörs av nedläggningsfrågorna. Den oro jag anmälde angående bussbidragsutredningen finner jag för min del mycket berättigad. Det vidgade ansvar busstrafiknäringen fått i fråga om trafikförsörjningen även för orter med svagt eller vikande resandeunderlag gör det angeläget att bussbidragsutredningen snarast lägger fram sina förslag och att en proposition i ärendet förelägges riksdagen. Kan kommunikationsministern ge något besked om när den utredningen väntas vara färdig med sitt arbete? Det kan inte vara skäligt t.ex. att statens bidrag i fortsättningen hålls vid ett nära nog symboliskt belopp i förhållande till den s.k. kollektivbiljetten till SJ. Följden blir eljest att kommunerna pressas till det yttersta att subventionera såväl lokal som regional trafik. Det gäller i synnerhet efter kommunsammanläggningarna, då vissa kommuner till ytan har ett läns omfattning — Gotland är ju dessutom både län och kommun, Herr Olsson i Kil ställde här en berättigad fråga. Jag kan därför bara bekräfta den och kan gå över till någonting annat. De som drabbas hårdast blir som vanligt glesbygdskommunerna. Jag har exempel på hur ett statligt bussföretag vid offertgivningen till skolskjutstransporter begärt en summa som översteg en enskild entreprenörs offert med 100 kronor per dag. Vid närmare förhandlingar framkom att mellanskillnaden var avsedd att gälla som bidrag till den allmänna busstrafiken inom kommunen. Sådana olustiga situationer borde kunna undvikas sedan frågorna om det statliga stödet till olönsam busstrafik lösts. Bussbidragsutredningen får alltså inte läggas på is i väntan på att trafikplaneringsutredningen blir färdig. Jag hoppas att statsrådet vill bekräfta detta här i dag. I detta sammanhang vill jag också passa på att säga några ord om veckoslutstrafiken med buss. Den tycks ha blivit ett permanent inslag i transportservicen i dag. I vissa fall utvecklas den till reguljär linjetrafik med bundna tidtabeller och med i något fall tre turer per vecka. Detta går statens järnvägar emot med kraft genom sin generaldirektör. När koncession söktes av ett Norrlandsföretag för den tredje turen överklagade SJ detta hos Kungl. Maj:t, men en tid därefter, innan ärendet var avgjort, startade SJ själv i samarbete med ett enskilt bussföretag linjetrafik på samma sträcka. Jag kan inte finna någon logik i ett sådant handlande. Inkonsekvensen återspeglas i ännu högre grad när man jämför Nr 146 avgångstiderna för SJ:s veckoslutsbussar med tågtidtabellerna. Ett exem 5 i ä FRA . Måndagen den pel: Enligt en annons i en Norrlandstidning avgår SJ:s veckoslutsbuss fredagar kl. 14.50. Tåget går kl. 14.58. Det kan väl inte vara så, att SJ, 13 december 1971 för att skaffa alibi för indragning av järnvägstrafiken, med egen busstrafik Ang. järnvägsminskar underlaget för järnvägstrafiken? Jag har själv erfarenhet av hur = nedläggelserna, illa ordinarie turlistor mellan statliga företag är samordnade. Jag åkte m.m. med postbuss från en ort i inlandet till min egen hemort Örnsköldsvik. Sista sträckan från Mellansel avgick motorvagnen samtidigt med postbussen. Jag behöver väl inte tillfoga att de båda ekipagen var glest besatta. Ytterligare ett exempel. SJ anordnar veckoslutsturer per buss för värnpliktiga från Karlskrona till Stockholm, Göteborg, Valdemarsvik, Helsingborg, Malmö, Jönköping och Halmstad för 25 kronor tur och retur. Varför inte sätta in speciella veckoslutsvagnar för värnpliktiga i de ordinarie tågen? Är det inte — frågan kommer helt naturligt här — ett underbetyg åt en själv, när man inte tror på de transportmedel man i huvudsak företräder utan parallellkör med järnväg och bussar? SJ har visserligen en hög resandefrekvens kring veckosluten och det är väl därför landsvägsbussar kommit till på vissa sträckor, men skall SJ behöva sätta in bussar som tunnar ut resandebenägenheten på tåg där underlaget för tåget redan är lågt? Har man inte redan underkänt sin egen förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga priser på järnväg då? SJ-chefen har själv yttrat att det bästa sättet att få behålla järnvägen är att också använda den. Det är helt logiskt. Då väntar sig kunderna att järnvägsalternativet verkligen säljs på ett lockande sätt. Man kan inte slunga ut tvärsäkra påståenden och sedan underlåta att föra ut produkten. Ännu mindre förtroende får man för järnvägen som ett attraktivt transportmedel, om dess företrädare själv överger det.

Ungefär så föll herr Olssons ord. Det ger mig ett första tillfälle att erinra om vad som har sagts i samband med trafikplaneringsarbetet, nämligen att vi skall iaktta viss återhållsamhet med järnvägsnedläggningar fram till dess att trafikplaneringen är klar. Mot det ställer herr Olsson ett påstående med innebörden att ingenting har skett, ingenting har sagts och ingenting kommer att ske under planeringsarbetets gång. En sådan argumentering är naturligtvis väldigt besvärlig att bemöta, därför att den i sig själv har ett annat uppsåt än det man skulle vilja tro, nämligen att söka få fram vad som kommer att ske under trafikplaneringsarbetet. Mitt svar på detta påstående är kort och gott att vi skall iaktta den återhållsamhet med järnvägsnedläggningar som sagts. Sedan får väl herr Olsson i slutet av 1974 — om vi båda finns med då och det får vi väl hoppas att vi gör i något sammanhang — se vad som har skett med den målsättningen. SJ, säger herr Olsson, har förr varit hela folkets järnväg, men nu tänker man inte på de ”olönsamma” människorna. Jag lade märke till det uttrycket. Staten tänker inte på de ”olönsamma” människorna, menade herr Olsson. Ett sådant uttryck kan man kanske använda i något sammanhang. Jag tycker dock att det var något malplacerat i det här sammanhanget, ty herr Olsson säger ingenting — i motsats till herr Magnusson — som kan ligga i linje med att han skulle ha något att invända emot den bilism som utvecklats i det här landet under de senaste 20-25 åren.

Det är alltså inte så, herr Olsson, att SJ har övergivit människorna. Det är tyvärr tvärtom, eftersom i dag om 100 svenskar bestämmer sig för att bege sig ut och resa så använder 90 av dessa 100 den egna bilen. Det kan naturligtvis vara frestande att ställa den motfrågan till herr Olsson, om det i något stycke är de 90 människornas sätt att välja färdmedel som herr Olsson är ute efter. Jag fordrar inget svar, jag bara konstaterar att den faktiska situationen i dag är sådan för oss som skall arbeta med detta material. Bilen har, även om den inte var tänkt att bli huvudämne i denna debatt såvitt jag förstår, kommit för att stanna i det svenska samhället, med alla sina fördelar och nackdelar. Det måste vi antagligen räkna med. Hur kommer direktiven för trafikplaneringen att se ut?, undrar herr Olsson. Detta är en av de öppna dörrar som herr Olsson vill slå in. Både i presskommunikén från mitten av oktober och i samband med andra svar som jag har lämnat här i riksdagen — jag fordrar naturligtvis inte att herr Olsson skall behöva lyssna när andra frågar och får svar — har dessa direktiv kommenterats, och det har sagts klart ut vilka direktiv som är tänkta men som skall konkretiseras, herr Olsson, nu när vi skall gå ut till länsstyrelserna med direktiven någon gång omkring årsskiftet. Herr Olsson får faktiskt ge sig till tåls ytterligare någon månad till dess vi har gått ut till länsstyrelserna med direktiven. Då går det att läsa dem också. Sedan tar herr Olsson Gotland som ett ur hans synpunkt skräckexempel på vart det kan bära hän när man, som han sade, skriver litet konstiga direktiv och litet märkliga planeringsnormer i pressmeddelanden. Det var mitt pressmeddelande om trafikplaneringen som herr Olsson tänkte på, och han vill göra gällande att är det sådana luddiga skrivningar som när det gäller Gotland får man räkna med att det i stort sett kommer att bli likadant över hela landet. Nu kunde herr Olsson naturligtvis ha valt ett mycket bättre exempel, men även nu lyser okunnigheten i ett mycket starkt ljus. Gotland är nu, som herr Olsson kanske känner till, både ett län och en kommun. Det är ett i och för sig ganska märkligt förhållande — det enda vi för övrigt har i vårt land — att det bara är en kommun som bildar ett län. I trafikplaneringsarbetet skall därför — det har jag redan klargjort — Gotland behandlas och skall behandla sig själv, om jag får uttrycka mig så, utifrån den trafikmellanställning som det innebär att vara både kommun och län. Det är följaktligen inget märkligt alls när det i det pressmeddelande, som herr Olsson hänvisar till, konstateras att länsstyrelsen på Gotland får i samråd med kommunen — i verkligheten är det ju samma människor — sätta sig ned och prata igenom hur de skall få den kommunala och lokala trafiken att fungera. Om man nu kan göra en åtskillnad mellan kommunal och lokal trafik i detta fall, men det får de naturligt vis göra när det gäller den regionala trafiken över till fastlandet och den lokala på ön. Vad herr Olsson inte tänker på när det gäller Gotland — det är möjligt att han vet det men inte säger det — är att Gotland som kommun har fått särskilt skatteutjämningsbidrag till sin kommunala trafik. Det får nämligen kommuner, herr Olsson, men ett län kan inte få extra skatteutjämningsbidrag till sin lokala — märk lokala — trafik. Gotlands kommun har under den sista tiden bl.a. fått 30 000 kronor i kommunalt skatteutjämningsbidrag. Jag nämner dessa fakta enbart för att vi redan på detta stadium skall kunna föra debatten med varandra med utgångspunkt från att vi i de grundläggande frågorna vet vad vi talar om och inte försöker göra detta krångligare än det är. Det kan ju tänkas att fler kan förledas tro att herr Olsson har rätt. Herr Olsson återkommer enligt mina anteckningar till frågan om vad som kommer att ske med järnvägarna fram till 1974. Hans resonemang grundar sig på att man i detta sammanhang har talat om en viss återhållsamhet medan riksdagen har sagt att stark återhållsamhet skall iakttas med järnvägsnedläggningar. Han finner då snabbt att ett motsatsförhållande skulle föreligga mellan dessa båda uttalanden. Det finns inget motsatsförhållande alls. När dessa direktiv för trafikplaneringen utarbetats har vi haft att utgå från att det sedan ett år tillbaka pågår försöksverksamhet i två av landets län, nämligen Norrbottens och Östergötlands län. I dessa två län ligger vi således ett år före med planeringen i förhållande till de övriga länen. I detta trafikplaneringsarbete integrerar vi alla tänkbara slag av transporter, inte bara med järnväg utan också med flyg, bussar, bilar. Även kommunerna och länsstyrelserna skall vara med i resonemangen under trafikplaneringsarbetets gång.

Jag säger också — hypotetiskt, för att inte bli missförstådd — att det kan tänkas att man resonerar sig fram till att det där finns någon olönsam järnvägslinje, som inte har någon större uppgift att fylla i det kommande trafikmönstret, vilket skall tillämpas efter trafikplaneringens slutförande. Under sådana förhållanden menar vi att vi inte skall förmena intressenterna ett sådant alternativ. Detta är hela sanningen bakom det förhållandet att vi vill ha en möjlighet till en viss flexibilitet i planeringsarbetet och till att vi inte har funnit något intresse av att, som herr Olsson säger här, spika fast att inte en meter järnväg får läggas ned förrän hela planeringsarbetet är färdigt. Hur skulle det se ut om kommuner, länsstyrelse och stat före ifrågavarande datum skulle ha blivit överens om en planering av trafiken, som innebar att rent av några kilometer olönsam järnvägstrafik skulle läggas ned, varigenom ett belopp skulle kunna sparas in för användning till annan vettig kollektivtrafik? Vad är det för mening och tanke bakom ställandet av sådana krav som naturligtvis gör sig bra för personer som hör dem första gången men som vid närmare påseende visar sig inte ha något allvarligt underlag? Detta är alltså förklaringen, herr Olsson, till uttrycket ”viss återhållsamhet i järnvägsnedläggningarna”. Sedan återkommer diskussionen om de kommunala bidragen till olönsam busstrafik. Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket, eftersom vi har haft en debatt om den frågan tidigare i dag. Jag vill bara upprepa att kommunerna enligt kommunallagen har möjligheter att köpa den trafik som de anser rimmar med sina intressen, och ingen annan kan bestämma över det. De har att träffa avtal med den entreprenör för trafiken som de finner sig böra anlita. — I övrigt hänvisar jag till den diskussion som förts tidigare i dag och vid tidigare tillfällen om det förhållandet. Sedan efterlyses också de kalkyler som enligt mitt svar skulle leda fram till att man, om man inte lade ned en enda meter järnväg, i slutet av 1970-talet skulle vara uppe i en årlig kostnad av cirka 600 miljoner kronor. Det frågas: Vadan denna kraftiga ökning av beloppet för bidrag till olönsam trafik? Ja, det är inte så förfärligt svårt att räkna ut det. Nu är vi uppe i 300 miljoner kronor per år, och fram till slutet av 1970-talet återstår fortfarande ungefär åtta år.

Jag vill inte säga att den är riktig på miljonen när — beräkningarna kan givetvis slå fel på någon miljon uppåt eller nedåt — men summan ligger i den storleksordningen, herr Olsson. Då säger herr Olsson att det kan vara riktigt, och att vi kanske t.o.m. kunde lägga till ytterligare några miljoner kronor på detta; men sedan kopplar han ihop det med frågan om vägarna. Han sade att om vi inte lägger ned de här summorna på järnvägarna kanske vi får miljardkostnader för vägarna, och andra kostnader, som kompensationskostnader för att vi lägger ned järnvägsnätet i en kraftigare takt än nu. Som tur var sade inte herr Olsson att vi skulle minska vägbyggandet — och det var bra — åtminstone uppfattade inte jag det så. Om det finns någon tanke bakom hans uttalande som innebär att det skulle finnas någonting att ösa ur utan urskiljning till sådana här subventioner är det alldeles felaktigt. Vi måste ha ett starkt och väl utbyggt vägnät, och vi måste ha mycket annat i anslutning därtill — jag berör bara det som ligger närmast till hands — i form av ökade statsutgifter under kommande år. Det ges alltså inte, herr Olsson, genom några trollslag samhällsekonomiska möjligheter att på det sätt som här sagts komma till rätta med dessa ting. Man måste i stället omedelbart — gärna nu och i ett sammanhang — anvisa vägar för att finansiera sådana här ökade subventioner. Herr Magnusson i Kristinehamn för in vägkostnadsutredningens arbete i diskussionen. Jag vill bara konstatera vad jag gjort många gånger tidigare, nämligen att vi inom knappt två år skall få ett förslag från vägkostnadsutredningen, som sedan skall beredas i en parlamentarisk grupp; och det får utgöra svaret på den frågan. När förslaget har lagts fram kommer vi naturligtvis att få stor nytta av det när det gäller att bedöma vägkostnadsansvaret. Även herr Magnusson frågar om redovisning av det material som ligger till grund för siffran 600 miljoner kronor, och jag hänvisar till vad jag nyss svarat herr Olsson beträffande det. Sedan frågar också herr Magnusson beträffande bidragen till busstrafik, och jag går förbi den frågan även i svaret till honom eftersom vi tidigare har talat om kommunernas och statens möjligheter att ordna på bästa möjliga sätt på det området. Sedan kommer frågan hur bussbidragen i sin nya kostym — om jag får uttrycka det så — skall samordnas med den nya trafikplaneringens uppgifter framgent. Ja, det är alldeles självklart att frågan om bussbidrag måste samordnas på något sätt med trafikplaneringen när den börjar se dagens ljus i sin nya form. Jag kan emellertid inte nu — naturligt nog — gå in i någon diskussion om bussbidragens storlek, eftersom jag inte vill föregripa det budgetarbete i den delen som pågår just nu. Herr Sellgren konstaterar att 120 mil järnväg i vårt land nu ligger endera med nedläggningsdiskussioner i gång omkring sig eller under utredning inom SJ. Ja, min fråga till herr Sellgren är då: Varför detta konstaterande? Upplever inte också herr Sellgren det så att SJ har uppdraget att syssla med sådana utredningsfall, eller menar herr Sellgren att SJ inte skulle göra det utan avbryta dessa undersökningar? Det var denna riksdag som på sin tid gav SJ uppdraget att av och till som alla andra statliga företag se efter hur verksamheten går, hur den fungerar, hur det ekonomiska utfallet ser ut att bli. Det är alltså en fortlöpande verksamhet som inte, som man skulle kunna tro av herr Sellgrens yttrande, är något senare tidens påfund från SJ. Det skulle stå SJ tämligen dyrt om man inte skulle följa riksdagens beslut att se till att man av och till undersöker lönsamheten på sitt järnvägsnät. Därför skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande av herr Sellgren om han menar att SJ inte skall hålla på med något sådant, ty i så fall blir det naturligtvis allvarligare. Herr Sellgren tar också upp frågan om den trafikpolitiska delegationens mandat och menar att delegationen även bör kunna diskutera järnvägsnedläggningar. Jag måste säga att det uttalandet från herr Sellgren förvånar mig. För dem i riksdagen som inte vet det vill jag tala om att herr Sellgren tillhör denna trafikpolitiska delegation som representant för folkpartiet. Jag vet genom de informationer som jag låtit inhämta att delegationen diskuterat sina arbetsformer vid ett sammanträde under början av hösten. Jag vet inte om herr Sellgren var närvarande vid det tillfället — i så fall kan det finnas ett något försonande skimmer över vad han sade — men även om han inte var närvarande är det nästan skrämmande att herr Sellgren här i kammaren kan stå upp och fråga varför trafikpolitiska delegationen icke skall få mandat att resonera om järnvägsnedläggningar.

Vad är det för sätt, herr Sellgren, att arbeta på som ledamot av en delegation.

Det är emellertid, herr Sellgren, ganska underligt att göra det i form av interpellationsdiskussioner i vår riksdag. I fråga om busstrafiken anför herr Sellgren exempel från Norrlandskusten. Jag kan av naturliga skäl inte gå in på enskilda fall; jag kan bara gissa att i det fall som herr Sellgren talar om, där SJ hade överklagat ett beslut och sedan på egen hand satt i gång med trafik, är det möjligt att SJ sedan tidigare hade koncession på den linjen. Så förhåller det sig nämligen ofta. I så fall var det naturligt att SJ fick den trafiken även i utvidgad form. Det är ju så det går till; vare sig det är ett privat eller ett statligt företag som har koncession försöker man se till att det blir någon form av konkurrensbegränsning där trafiken är av den storleksordningen att den inte kan räcka till för alla trafikföretag. Slutligen kommer herr Sellgren in på frågan om bussarna och busstrafiken. Det är inte mycket att orda om det. Av herr Sellgrens inlägg verkar det som om SJ bara sysslar med järnvägstrafik. SJ är emellertid ett modernt transportföretag som sysslar med många sorters trafik, bl.a. busstrafik. Jag tror knappast att någon förmenar SJ rätten att göra det. SJ skall vara med som ett modernt transportföretag på det sätt som rimmar med dess uppdrag att utföra transportarbete i vårt land. Herr Sellgren anför en rad exempel som jag inte skall kommentera närmare, På de linjer där SJ har dragit in tåg och i stället satt in bussar kan SJ naturligtvis ha ansett att det inte var något större fel att gå in med veckoslutstrafik när man ändå hade ledig busspark vid helger, lördagar och söndagar. Att detta i något enskilt fall har gått ut över järnvägstrafiken kan naturligtvis beklagas. Herr Sellgren sade att det har gått till så att först söker ett privat bussföretag koncession och får sin ansökan avslagen; sedan söker SJ koncession och får sin ansökan bifallen. Det är märkligt att herr Sellgren bara kan anföra exempel på att SJ:s bussar konkurrerar med tåget. Det kan möjligtvis inte tänkas att privata bussar konkurrerar med tåget?

Hur mycket då? Jo, 30 000 kronor. Vad är 30 000 kronor för den regionala trafiken inom ett län?

Är inte kommunikationsministern beredd att nämna en enda eller några banor till?

En vecka eller två veckor innan kommunikationsministern presenterade det här förslaget om regional trafikplaneringsutredning, lade man ned två järnvägar. Det skedde tydligen i samförstånd med berörda kommuner, så det är inte mycket att säga därom. Jag vet inte om man under tiden i smyg har lagt ned ytterligare någon av de järnvägar jag har räknat upp — jag har i varje fall inte observerat det. Kärnfrågan, herr kommunikationsminister, gällde inte att stoppa alla nedläggningar utan att stoppa nedläggningar som sker mot berörda kommuners vilja. När kommunikationsministern redovisar de 600 miljonerna får man lätt intrycket att han använder dem litet grand för att skrämma — att den här utvecklingen får vi om vi skall behålla den nuvarande järnvägstrafiken. Men det är ju regeringens sak att ta hänsyn inte bara till SJ:s företagsekonomiska bekymmer och underskott utan också till de samhällsekonomiska faktorerna, som ju inte primärt är SJ:s sak. Det är massor av faktorer som man här måste ta hänsyn till, och jag hoppas att kommunikationsministern, när han avgör dessa frågor, sitter med en lista framför sig över olika samhällsfaktorer som han skall beakta, t.ex. resenärernas tidsanvändning, bekvämlighet och grad av valfrihet, belastningen på vägnätet, behovet av väginvesteringar, olycksrisker. I dag kostar ett dödsfall staten onikring.250 000 kronor, om man skall räkna i pengar. En invaliditet kostar omkring 750 000 kronor. Hur är det med kravet på trafikövervakningen? Den måste bli större och verksamheten därmed dyrare. Hur är det med trängselproblemen, miljöeffekterna, fordonskostnaderna, kommunikation, utnyttjandegraden i redan gjorda investeringar, rationaliseringsmöjligheter, lokaliseringspolitiska effekter, förtroendeeffekter, psykologiska effekter, som är inte minst viktiga? Vi ser t.ex.i Fryksdalen hur enbart hotet att banan kanske kommer att läggas ned någon gång har haft negativa effekter på dem som eventuellt tänkt sig att etablera ett företag i den regionen. Vi har också de totala serviceeffekterna, effekten för utsatta minoritetsgrupper osv. Det är sådana saker som man måste ta hänsyn till när man från samhällets sida bedömer den samhällsekonomiska effekten av indragningar av SJ:s trafik. Därför vore det mycket tacknämligt om kommunikationsministern kunde offentligt redovisa de beräkningsgrunder som ligger bakom de här 600 miljonerna, så att vi som vill delta i denna debatt ser i vad mån man har gjort några alternativa beräkningar för kostnader i de fall då man lägger ned olika järnvägar. Fru talman! Beträffande busstrafiken tycker jag att det är litet häpnadsväckande att kommunikationsministern hänger upp frågan om kommunernas bidrag till SJ på kommunernas befogenheter enligt kommunallagens § 3 och att SJ måste behandlas rättvist, som han säger. Kommunikationsministern har ju där missat poängen. Frågan är inte om kommunerna får stödja SJ utan om kommunerna kan stödja SJ. Det är en principiell fråga och en fråga om vad som är möjligt för fattiga kommuner. Trafikförsörjningens omfattning och kvalitet kan inte få bli en fråga om vad glesbygdskommunerna orkar med maximalt, utan ansvaret måste ju ligga på regering och riksdag.